Herr talman! Jag hör inte till dem som brukar begära ordet i oträngt mål. Jag hade inte heller tänkt tala från denna plats i dag, men efter att ha åhört diskussionen vill jag ändå säga några ord. Vad gäller det senaste beslut riksdagen har fattat om kommunblocksbildning, som syftar till kommunsammanslagningar, står det väl utom varje diskussion att propositionens mening var att blockbildningen och sammanslagningen skulle vara frivilliga.

Vad är det som gör att det på många håll reses ett sådant motstånd mot blockbildning och kommunsammanläggning? Blockbildningen skall ju vara inledningen till en kommunsammanslagning. Det kan inte hjälpas att det nog är ganska mänskliga synpunkter som spelar in.

Det är alltså inte alltid bara omsorgen om den egna kommunens och bygdens bästa som ligger bakom detta motstånd, utan det är också ofta den mycket mänskliga synpunkten att man fruktar att personligen bli avkopplad. Under den tid jag har deltagit i kommunalt arbete har jag varit med om tre kommunsammanslagningar i min hembygd. Den första ägde rum — som alla känner till år 1952, den andra skedde för vår del år 1957, när Östhammars stad inkorporerade Frösåkers kommun, som bestod av fem tidigare landskommuner med staden belägen i centrum. Den senaste sammanslagningen trädde i kraft den 1 januari i år, då Öregrunds stad med Gräsö landsförsamling upp gick i Östhammars stad. Av egen erfarenhet känner säkert alla till det slags diskussioner som fördes före dessa sammanslagningar, då man från många håll framförde ytterligt starka reservationer och gjorde gällande att det aldrig kunde följa något gott av sammanslagningarna. Motsatsen har visat sig! Jag är själv förvånad över det utomordentligt goda samarbete som redan från början kommit till stånd inte bara mellan landskommunerna utan även mellan Öösthammars stad och landskommunerna. Det är kanske litet väl tidigt att uttala sig om vad som skett sedan den 1 januari, men hitintills har också det samarbete som vi haft efter den senaste sammanläggningen varit mycket gott. Jag tror att alla kommunalmän som fortfarande deltar i arbetet inom nämnder och stadsfullmäktige klart inser att sammanslagningen var den enda möjligheten, om kommunerna ville fortsätta att utvecklas. Det är riktigt att sammanläggningarna kan medföra problem såsom någon här nämnde för en stund sedan. Jag vill peka på ett sådant problem som vi har just i dagarna. På landsbygden minskar som bekant folkmängden och inte minst barnantalet. Såsom jag vid flera tillfällen från denna talarstol haft anledning framhålla är norra Roslagen och östhammarsområdet, alltså min hembygd, ett av landets allra hårdast drabbade områden i detta avseende. Barnantalet ute i landsbygdskommunerna sjunker, och detta har medfört att i en av våra gamla landsbygdskommuner finns det två skolor men inte tillräckligt med barn för mer än en skola. Samma förhållande råder säkert i många andra landskommuner. Då är frågan: Skall man bara för att tillmötesgå lokalpatriotismen försämra skolformerna? Eller skall man se till att alla barn, oavsett var de bor i denna stora kommun, får tillgång till samma slags undervisning och samma skolform? För vår del har vi inte avgjort frågan än. Det kommer kanske att bli en liten debatt, där lokalpatriotismen på vissa håll kan komma att slå ut i full blom, men där man ändå kommer att hävda från alla håll att skolformen inte får försämras. Med det program för skolväsendet som vi nu har i min hemkommun skulle vi med det lagda förslaget kunna spara investeringar på kanske miljoner kronor utan förändring av skolformerna, och dessa pengar kan användas till andra saker som också är nödvändiga. Det är sådana vinster man kan göra genom kommunblocksbildningar och kommunsammanslagningar. Jag vill i mycket stor utsträckning instämma i de synpunkter som herr Henrikson därvidlag nyss framförde. I princip har jag också samma uppfattning som herr Lundberg. Han sade att vår kommunala självstyrelse håller på att utvecklas fram mot något som skulle kunna kallas en tjänstemannastyrelse. Det är riktigt, men precis samma utveckling sker ju på de flesta andra områden. Som exempel kan nämnas de politiska partierna, de stora fackliga rörelserna, konsumentkooperationen och en hel mängd stora organisationer. Man måste ändra arbetsformerna för att få det hela att fungera.

Herr talman! En rad direkta frågor har ställts till mig under denna debatt, och jag vill gärna försöka besvara dem. Herr Nilsson i Bästekille upprepade frågan om huruvida det löfte som gavs när reformen beslöts, att takten i genomförandet skulle vara beroende av kommunernas fria vilja, fortfarande gäller. Jag har både i mitt svar och i mitt första inlägg upprepat, att vi arbetar från regeringens sida enligt de principer i detta sammanhang som riksdagen uttalade sig för. Herr Lothigius sade att det alltid är mycket svårt att komma med några bevis för påståenden att en fråga hanteras olämpligt. Jag tycker inom parentes sagt att ganska mycket av denna diskussion har rört sig med antaganden om förhållanden som kunde vara för handen osv. Herr Lothigius frågar emellertid — och det är en mycket allvarlig fråga: Kan man utgå ifrån att en kommun inte behandlas annorlunda, därför att kommunen inte är intresserad av att vara med i ett interkommunalt samarbete? Svaret är att en sådan kommun i och för sig inte behandlas annorlunda än andra kommuner, men jag begriper naturligtvis att man i en dylik kommun oupphörligt kan råka ut för att de egna bedömningarna och ambitionerna i skilda sammanhang, inte stämmer överens med möjligheterna att tillmötesgå ambitionerna — det kan vara fråga om fördelning av bostadskvoten och mycket annat. Och då upplever man kanske detta som om man skulle bli sämre behandlad än andra och drar den slutsatsen, att det beror på att man inte visat sig intresserad av det interkommunala samarbetet. En kommun behandlas alltså inte annorlunda, därför att den inte är med i detta samarbete. Men de som deltar i den gemensamma planläggningen inom ett större område har naturligtvis — till sitt eget bästa — möjlighet att på ett annat sätt få fram underlag för framställningar i skilda sammanhang som är bättre underbyggda därigenom att de omfattar en större region. Herr Ringaby anförde ett exempel som jag inte här kan gå in på, eftersom det gäller ett enskilt fall. Jag vill emellertid rent allmänt framhålla att skol frågor inte får behandlas på det sättet, att man vid en diskussion om den framtida länsgränsen hotar med att en kommun som inte vill stödja en viss gränsdragning skulle berövas rätten att sända sina barn till en viss skola.

Det är emellertid omöjligt att i detta sammanhang föra en diskussion på grundval av det handlag som enskilda kan ha och den atmosfär som kan skapas i ett sådant här samarbete. Jag har fått hålla mig till vad som mera konkret kan uttalas. Herr Henrikson frågade mig hur det blir med antalet kommunalfullmäktige i framtiden. Han menade att det är angeläget med ett större antal fullmäktige i fullmäktigeförsamlingarna. På den punkten vill jag bara säga att kommunalrättskommittén för närvarande arbetar med frågan på särskilt utredningsuppdrag och att avsikten är att man före nästa val skall ha löst spörsmålet, så att kommunerna skall kunna utvidga sina fullmäktigeförsamlingar om de så önskar. Herr Börjesson i Glömminge tog upp frågan om de kommunala ambitionerna och resursfördelningen och sade, att det inte är så orimligt att kommunerna reagerar inför propåer som kan komma från länsplanet i det här sammanhanget. Jag tror emellertid att alla här i kammaren är medvetna om att det inom kommunerna alltid planeras ambitiöst i förhoppning om att varje enskild kommun skall kunna utvecklas så bra som möjligt. Men att dessa planer sammantagna ofta innebär siffror för hela landet, inte minst befolkningssiffror, som vi aldrig kan uppnå. Just sådana sammanställningar av de kommunala planerna visar att planeringen är orealistisk och att den skett uteslutande med utgångspunkt från de egna önskemålen, och att det saknas möjlighet att i varje kommun realisera dessa planer. Vi bör också ha klart för oss att en sådan form av planering är både ineffektiv och dyrbar och innebär att det i betydande utsträckning samlas gulnande ark i kommunalmännens skrivbordslådor och uppkommer svikna förväntningar. Det måste finnas någon form av planering också på länsplanet, och vi kanske till och med kan vara överens om att denna planering inte enbart skall innebära ett sammanställande av önskemål utan även ett övervägande av huruvida de framförda önskemålen ryms inom ramen för de resurser som i skilda sammanhang kan ställas till förfogande. Det är klart att vi måste försöka att finna metoder och system för en bättre planering än den hittillsvarande då man planerat var för sig och utan försök att få en samordning till stånd.

Jag kommer då in på den i och för sig intressanta frågeställning som herr Lundberg tog upp, nämligen frågan om länsstyrelsens nuvarande, låt mig säga, organisatoriska uppbyggnad och sammansättning i övrigt. Vi lär ganska snart få tillfälle att diskutera hur vi på ett bättre sätt än hittills skall kunna förankra det kommunala intresset i hela länsplaneringen, eftersom <länsutredningarna snart kommer med sina förslag. Jag delar emellertid herr Lundbergs uppfattning, att det är naturligt och nödvändigt att vi, samtidigt som vi konstaterar behovet av en sammanhållen och samordnad planering på länsplanet, också måste vara intresserade av frågan på vilket sätt denna länsplanering skall kunna förankras i den kommunala självstyrelsen. Låt mig i detta sammanhang beröra den fråga som herr Carlshamre tog upp, frågan om den kommunala demokratin över huvud taget. Vi skulle kunna föra en lång debatt om den kommunala demokratin. Herr Carlshamre utgick ifrån, alt det faktum att det i fortsättningen blir ett mindre antal fullmäktigeledamöter innebär ett avbräck i den kommunala demokratin. Jag skulle för mitt vidkommande vilja säga att det i och för sig inte är någon garanti för den kommunala demokratin att en kommun är liten. Jag tror att både herr Carlshamre och jag kan ge exempel på små kommuner, där det är dåligt beställt med den kommunala demokratin, och på större kommuner, som har en bättre fungerande kommunaldemokrati. Men självfallet ligger det någonting i antagandet, att om antalet personer som mer aktivt kan engageras i det kommunala arbetet minskas, så löper vi risk för att den kommunala demokratin fungerar sämre. Naturligtvis kommer vi från regeringens sida att fortlöpande bevaka den här utvecklingen. Vi har en arbetsgrupp med representanter för kommunförbunden och departementet som fortlöpande diskuterar de kommunala demokratifrågorna, om jag får använda det uttrycket. Vi har också en vetenskaplig utredning, som arbetar under professor Jörgen Westerståhls ledning och som har betydande anslag från riksbankens jubileumsfond. Med det vetenskapliga arbetet avser man bl.a. att följa utvecklingen inom de nya kommunerna för att se hur den kommunala demokratin där kommer att fungera. Vi förutsätter att den utredningen skall leverera material till våra debatter på den punkten.

Jag tror att i de större kommunala enheterna varje uppdrag blir av den tyngden och karaktären, att det visar sig nödvändigt att fördela uppdragen på fler personer. Jag är därför övertygad om att många av de kommunalt aktiva även i fortsättningen skall få möjligheter till kommunal verksamhet. Vi har emellertid alla härvidlag ett stort ansvar. Vi kan lagstifta för att skapa förutsättningar för den kommunala demokratin, men ytterst kommer det hela ändå att bero på medborgarnas eget intresse för och vilja att delta i behandlingen av de kommunala frågorna. Inte minst kommer alla politiska partier att ha ett mycket stort ansvar. Det beror på vår vilja och organisationsförmåga i vilken mån vi skall kunna stimulera intresset för de kommunala frågorna, på vår förmåga och vilja att sprida uppgifterna och att skapa kontakt mellan förtroendemän och väljare. Jag tror att vi alla härvidlag har ett stort ansvar och att det finns möjligheter till många goda initiativ på det organisatoriska planet, inte minst från partiernas sida. Jag skulle vilja sluta med att upprepa vad jag inledningsvis sade i mitt svar, nämligen att hela denna kommunreform har till syfte att stärka förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen att fungera. Ingen vill väl ändå göra gällande att de båda kommunförbunden skulle ha arbetat så positivt och helhjärtat för denna reform, om man inte hade ansett att denna ur hela den kommunala självstyrelsens synpunkt är en mycket angelägen fråga.

Herr talman! Jag framhöll tidigare att interpellationssvaret var tunt och inte gav uttryck för vad jag ansåg borde sägas inför denna kammare. Nu har statsrådet mycket ambitiöst svarat på en mängd av de frågor som mina meddebattörer här framställt, och jag tycker därför att betydligt bättre klarhet har skapats. Jag är tacksam för att dessa besked från statsrådets sida har kommit in i kammarens protokoll. I anledning av min sista frågeställning angående de kommuner som av olika skäl ännu inte är med i samarbetet har jag nu fått det beskedet att dessa icke får behandlas annorlunda än andra kommuner. Jag skall inte ytterligare förlänga debatten, utan ber endast, herr talman, att få ytterligare tacka herr statsrådet Lundkvist för hans svar och för denna debatt som jag tror har varit värdefull för oss alla.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist är tack och heder värd för det omsorgsfulla sätt på vilket han har besvarat våra många frågor. Jag måste emellertid notera att en fråga är obesvarad, och det är frågan om det kunde ges någon definition på vad som menas med att aktivt verka för reformens genomförande. Jag skall inte trycka på eller ta illa upp om frågan inte besvaras. Jag förstår att det måste vara mycket svårt att göra det, åtminstone så här på rak arm. Å andra sidan gäller det kanske en kärnfråga. Jag skall för min del, herr talman, sluta med att understryka att i den frågan är nog enigheten i sak — om man därmed menar det mycket konkreta — större än vad som kanske har framgått av denna debatt. Jag är inte så fin som flera andra talare i debatten att jag är ordförande i någon fullmäktigeförsamling, men jag är gemen ledamot i Kungälvs stadsfullmäktige och har som sådan medverkat i ett, såvitt jag minns, enhälligt beslut att staden för sin del skall positivt behandla spörsmål som syftar till kommunsammanslagning. Vi är emellertid på det klara med att våra brödrakommuner i blocket inte har riktigt samma uppfattning. Jag är också medveten om att här är det de faktiska förhållandena som trycker på, inte minst därigenom att riksdag och regering år för år uppdrar nya ting åt kommunerna, som de skall sköta och som i många fall är för stora för de små kommunerna. Men det är inte där vi skiljer oss åt, utan det är i fråga om själva sättet och takten att genomföra reformen samt naturligtvis också i det avseendet att några av oss ytterst önskar få en möjlighet för dem som definitivt inte är med på saken att göra som de vill. Bakom ett sådant här meningsutbyte ligger kanske helt enkelt en viss nyansskillnad i samhällsuppfattning. Jag vill på intet sätt göra en partipolitisk strid av detta, men det är påfallande att nästan alla som här har yppat oro hör hemma på den ena sidan om kritstrecket, medan de som är mindre oroliga och i huvudsak ser det positiva i den pågående reformen hör hemma på samma sida som statsrådet Lundkvist. Detta är inte en partipolitisk fråga i vanlig mening, utan kanske snarare en skillnad i attityd och samhällsuppfattning — och när det gäller olika värderingar av effektivitet. Jag vill inte dra upp någon diskussion på den punkten, herr Trana, men jag tar ändå skolfrågan som exempel. Vi strävar efter att ge alla skolbarn tillgång till likvärdig undervisning, men vi har kanske ändå litet olika syn på saken. Som jag ser det kan två barn gå i samma klass i samma skola och trots detta ha radikalt olika förutsättningar för sin skolgång. Om den ene eleven har fem mil att resa fram och tillbaka till skolan har han — oavsett att skolformen är densamma — radikalt sämre möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. Där får man väga effektiviteten av det ena mot det andra. Allra sist vill jag motivera en oro jag känner inför det som här håller på att hända. Djupt i den — säg gärna konservativa — samhällsuppfattning jag företräder ligger vår fast rotade föreställning att ansvaret så att säga skall placeras så lågt som möjligt. Det är i och för sig av värde att ansvaret, beslutanderätten och skyldigheten att fatta beslut är förlagda så nära de konkreta problemen och de berörda människorna som möjligt. För mig är det en tumregel som håller på många håll i samhällsarbetet och som kan uttryckas ungefär så: Medverka aldrig till ett beslut, som i onödan flyttar ett ansvar uppåt. Det är kanske den attityden och det sättet att se på samhället och på människornas villkor som gör att vi betraktar dessa frågor litet olika. Men jag ville också rikta ett varmt tack till statsrådet Lundkvist för att han här bidragit till att skapa en viss klarhet och sannolikt också något dämpat den oro som råder ute i bygderna.

Herr talman! Jag vill understryka att vad vi här diskuterar inte är någon partipolitisk fråga utan en fråga om svenska folkets möjligheter att styra sig självt och ta ansvar gentemot samhället.

Vi har liksom gripits av förkärlek för vissa storheter. Någon sade vid ett tillfälle i den franska deputeradekammaren: »Låt oss inte yvas mer över det som är stort än över det som är rätt.» Vi har nu kommit in i en situation där storheterna på något sätt dränker medborgarnas möjligheter att hävda sig. Det har här talats om landsbygd och tätorter. Jag vill säga att det inte är omöjligt att vi om tio år, kanske förr, i Roslagen har en helt omvänd ordning än nu gentemot tätorterna. Jag bor själv i en tätort och vet att man där alltid kan räkna med en viss styrka. Men det finns ju både glesbygder och tätorter här i landet, och därför är det angeläget att skapa balans. Statsrådet Lundkvist och jag är helt överens om demokratins betydelse. Vi vill båda värna den. Och det arbete som pågår i fråga om kommunsammanslagningarna syftar ju till att stärka demokratin. Men det är ändå ytterst så att man tar verkligt ansvar först när man bär ansvaret för ett beslut — inte bara verkställer det. Låt mig sluta med att citera vad Perikles sade år 431 före Kristus om demokratin och en viss stat, som i dag står i brännpunkten: »Vi har ett statsskick som inte efterapar andras lagar. Snarare utgör vi själva en förebild för andra än de för oss. Dess namn är folkvälde, enär det inte är ett fåtal utan flertalet medborgare som har det avgörande inflytandet i staten.» Jag behöver inte citera mer. Detta liksom sammanfattar vad jag ytterst önskar, nämligen att varje medborgare skall kunna känna och ta ansvar. Om en demokrati inte har förankring hos folket självt, kan händelser inträffa som inte blott sätter demokratin ur spel utan även åstadkommer för land och folk uppslitande händelser, som vi alla önskar att demokratin skall vara befriad från. I den kommunala självstyrelsen ser jag självklart en uppgift att fostra till samhällsansvar, samtidigt som man lär folk fatta beslut, stå för dem och genomföra dem. Det är en sådan handlingsduglig demokrati jag tror är möjlig, utan att man skapar alltför stora enheter som äventyrar möjligheterna för representation.
Herr talman! Jag skall givetvis också försöka svara på den fråga av herr Carlshamre som jag glömde bort, alltså frågan om vad jag menade med att »aktivt verka». Jag sade i ett tidigare inlägg att den insats som staten bör göra i detta sammanhang är att stimulera och vägleda. Och vad länsstyrelsernas roll beträffar, tycker jag det är viktigt att länsstyrelserna och planeringsråden delger kommunerna de bedömningar man gör i anledning av läget i hela länsregionen. Herr Carlshamre ansåg att denna debatt visat att en nyans i samhällsuppfattning går igenom vårt sätt att se på och diskutera dessa problem. Jag kan försäkra herr Carlshamre, att om det gäller oron för demokratin, så känner vi på socialdemokratisk sida ständigt samma oro för demokratin under utvecklingens gång. Vi är fullt medvetna om att vår demokrati måste vi ständigt från dag till dag erövra på nytt och förstärka. Men möjligen känner vi dessutom — och det ligger nog i linje med den socialdemokratiska inställningen — en större oro än man gör på borgerligt håll inför utvecklingen i övrigt i samhället.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet har avgivits av ett enigt bevillningsutskott, och jag har begärt ordet närmast för att framföra några reflexioner kring frågan om avgångsbidrag. Det förefaller mig som om det belopp som nu skulle kunna bli skattefritt enligt reglerna för utbetalning av s.k. B belopp — maximerat till 11 000 kronor — begränsas ganska snävt. Jag tycker att man väl kan diskutera ett högre belopp än 11000 kronor och vill uttrycka förhoppningen att den saken tas upp till ny utredning i samband med att frågan om avgångsvederlag behandlas i större sammanhang. Ty erfarenheten från de två senaste åren har uppenbarligen visat att otryggheten för många äldre löntagare är större än man tidigare räknade med. Frågan om svårigheterna att finna sysselsättning för dessa äldre löntagare och frågan om åtgärder från samhällets sida för att minska deras ekonomiska otrygghet blir därför av allt större vikt. Det är de snabbare strukturförändringarna men ock så, vill jag säga, de misstag som begåtts i vår ekonomiska politik — en fråga till vilken jag återkommer i annat sammanhang — som har gjort att riskerna härvidlag för särskilt denna äldre arbetskraft har ökat. Mot denna bakgrund blir spörsmålet om avgångsbidrag och ett försäkringssystem som ger rimliga avgångsbidrag, särskilt då till dem som har speciella svårigheter, en mycket viktigare sak än vad de flesta kanske antog för ett antal år sedan. Det förefaller mig alldeles självklart att samhället måste intaga en mycket positiv inställning — man får inte bara skjuta på frågan i avvaktan på utredningar utan måste försöka utnyttja de former som finns för att förbättra tryggheten samtidigt som man utreder de större sammanhangen. Från denna synpunkt hade jag gärna sett att man varit något mer tillmötesgående, men jag utgår från att det inte behöver vara någon meningsskiljaktighet om den riktning i vilken vi skall arbeta, och jag kommer därför inte att framställa något yrkande. Vi har, herr talman, i dag även andra frågor som berör detta komplex, som jag därför inte skall närmare diskutera under denna punkt på dagordningen. Jag vill bara påpeka att frågan om förtidspensioneringen hör nära ihop med det här berörda spörsmålet. Det synes mig som om man hade anledning att se mer positivt på frågan om förtidspensioneringen än vad ett senare utskottsbetänkande visar för majoritetens del. Vidare vill jag understryka att det gäller trygghetsproblem inte bara för löntagarna utan även för företagarna. Senare under riksdagen kominer vi till frågan om tryggheten för äldre jordbrukare, som har svårt att övergå till annan syssla men som inte kan fortsätta med jordbruket. Det gäller över huvud taget de svårigheter som strukturförändringarna medför för äldre människor, även för äldre företagare i andra näringsgrenar. Jag tänker nu inte bara på handel utan också på hantverk och kommunikationer och hela näringslivet över huvud taget. Därför kommer i detta sammanhang frågorna om en allmän sysselsättningsförsäkring och en rad olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder upp. Jag har, herr talman, velat understryka att frågan om avgångsbidrag är mycket viktigare än vad man hittills ansett.

Jag har inget yrkande.

Herr talman! Som nyss nämnts är utskottet enhälligt, och det kunde därför tyckas att någon debatt inte är behövlig. Emellertid anser jag för min del att det är angeläget att understryka några synpunkter kring det grundproblem som ligger bakom utskottets förslag. Omställningar inom näringslivet är ofrånkomliga. Ett företag som en gång startat kanske i mycket blygsam skala och sedan vuxit sig stort och starkt har ändå ingen garanti för att få bli bestående. Nya uppfinningar, ökad utländsk konkurrens, behovet och möjligheterna att installera effektiva maskiner o.s.v. kan göra att en del av arbetskraften blir obehövlig. Omställningar av detta slag drabbar stundom den enskilde ganska hårt. Den första åtgärden för att hindra detta är naturligtvis att söka ordna ny sysselsättning i en eller annan form. Här spelar, som vi vet, bl.a. omskolningen en betydande roll. Det är dock svårt att ordna omskolning för äldre arbetskraft, och därför måste man för den tänka sig ekonomiska stödåtgärder av det slag som omnämns i detta betänkande. Att den enskilde kommer i kläm på ett sätt som nu sker är själv fallet en ordning som inte kan få fortgå. Anledningen till att man inte ägnat dessa frågor så stor uppmärksamhet tidigare är väl ytterst att vi har haft goda konjunkturer ända sedan andra världskriget. Det har varit lätt att få nytt arbete för de friställda o.s.v. Men i en period med ekonomisk åtstramning och försämrade = sysselsättningsmöjligheter märker man bristerna i systemet och då inställer sig genast tanken att här måste någonting göras. Det är glädjande att man för vissa grupper har kommit fram till en typ av försäkring i det här avseendet, men det är bara vissa grupper som får ett skydd. Andra grupper av både anställda och därjämte de enskilda företagarna ligger utanför.

Men dagens situation lär oss ändå att vi inte har anledning att räkna med att sysselsättningen blir helt orubbad och helt oförändrad utan att det finns ett ganska stort behov av en allmän sysselsättningsförsäkring både för anställda och för egna företagare. Det är glädjande att alla partier i utskottet har varit ense i beskattningsfrågan. Vad man i dag kan säga om den frågan är att det är angeläget att utvecklingen av frågan om engångsvederlag följs med uppmärksamhet.
Herr talman! Jag måste fråga herr Hedlund vad han menar med en allmän sysselsättningsförsäkring. Menar herr Hedlund en allmän arbetslöshetsförsäkring tycker jag att herr Hedlund skall använda det uttrycket. Ordet sysselsättningsförsäkring innebär att man skall garantera sysselsättning åt varenda person i detta land, som blir friställd eller förlorar sitt arbete. En annan sak är om man vill garantera en viss inkomst, en viss ersättning för den som förlorat sin arbetsinkomst. Menar herr Hedlund detta, använd då det rätta uttrycket och inte det felaktiga!
Herr talman! När herr Kellgren begärde ordet trodde jag att han hade något positivt att komma med och inte bara med en terminologisk fråga. Herr Kellgren vet lika bra som jag vad det är tal om, och det vet hela kammaren också.
Herr talman! Herr Hedlund har naturligtvis rätt i att det verkar som om herr Kellgren har ställt en terminologisk fråga, men jag undrar om inte hans yttrande ändå avslöjar någon skillnad i själva tänkesättet. Det gamla sättet att ständigt tala om arbetslöshetsförsäkring härstammar från den tid då man i allmänhet tyckte att samhällets sociala trygghetsåtgärder skulle inriktas enbart på löntagarna. De sociala trygghetsåtgärderna såg man som en fråga om löntagarna. Vad som skedde med en företagare, som kanske fick stora försörjningsproblem om strukturförändringarna medförde att förutsättningarna för hans företag försvann — jag kan som exempel ta en detaljhandel — betraktades inte som tillhörande detta sociala område. Termen arbetslöshetsförsäkring har sedan gammalt en inriktning på löntagarnas problem. Uttrycket sysselsättningsförsäkring har inte denna belastning utan anger mera att det gäller ett spörsmål för alla grupper i samhället, både företagarna och löntagarna. Jag skulle därför vilja uttrycka det önskemålet, att herr Kellgren i fortsättningen kommer att visa ett allsidigt och balanserat intresse för trygghetsproblemen för alla berörda folkgrupper.

Herr talman! Nu bidrar herr Ohlin till att öka förvirringen ännu mer. Han menar att den allmänna sysselsättningsförsäkringen också skall innesluta alla företagare. Hur skall en försäkring kunna garantera sysselsättning åt företagarna i detta land? Om herr Ohlin och herr Hedlund menar att vi skall ha en allmän inkomstförsäkring för den händelse människorna förlorar sina utkomstmöjligheter är jag med på det, men då skall vi kalla det en garanterad inkomst i samband med att man förlorar sina utkomstmöjligheter. Kalla det då inte sysselsättningsförsäkring, ty det är något helt annat!

Herr talman! Nu måste jag säga att herr Kellgren verkar som om han hade fått fullständig mani på terminologiska frågor. Man får inte kalla åtgärder för trygghet, som vi alla förstår vad de innebär, för »sysselsättningsförsäkring» — nu skall man kalla dem »inkomstförsäkring». Men, herr Kellgren, det naturliga för samhället är att eftersträva att människorna får trygghet för en rimlig inkomst genom att samhället först och främst gör allt för att bereda dem möjligheter till lönande sysselsättning. Alla folkgrupper bör beredas så goda tillfällen som möjligt till en meningsfylld och inkomstgivande sysselsättning. Dessutom finns problemet att de som inte kan få sysselsättning dock bör få en inkomst som befinnes rimlig. Några skäl varför man inte skulle få särskilt beakta och analysera frågan om samhällets åtgärder beträffande sysselsättningssidan, den mest centrala sidan, finns naturligtvis inte. Vi vet alla att resten av frågan, nämligen arbets marknadspolitiska åtgärder och andra åtgärder för att ge olika folkgrupper inkomst när de inte har någon sysselsättning, också är mycket betydelsefull. Den är en del av det vidare komplexet. Vi får, herr talman, senare i vår tillfälle att diskutera vissa aspekter av detta problem, när jordbrukspolitiken skall behandlas, och då skall det vara mig ett nöje att fortsätta denna debatt med herr Kellgren — jag hoppas då med inriktning mera på realiteter och mindre på terminologi.

Herr talman! Jag skall inte fresta herr talmannens tålamod genom att ge mig in i den debatt som nu föres, ty den hör egentligen inte riktigt till det ärende som nu behandlas, nämligen bevillningsutskottets betänkande nr 28. Jag vill bara å utskottets vägnar konstatera det glädjande i att man från olika håll har uttalat tillfredsställelse över det betänkande som här föreligger. Vi är samtliga i bevillningsutskottet alldeles överens om att de avgångsbidrag som nu utgår i viss mån kan bli skattefria, och det är ganska rimligt. Det gäller speciellt den gamla arbetskraften, som vid hög ålder måste lämna sitt arbete på grund av en företagsnedläggning. Man har genom en Överenskommelse mellan de olika parterna på arbetsmarknaden åstadkommit ett system, som åtminstone i någon mån skall försöka lindra verkningarna av denna arbetslöshet.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

Herr talman! Jag är verkligen glad över att vi så småningom skall få en ordentlig debatt kring dessa trygghetsfrågor, ty det behövs i sanning. Vad jag reagerar mot är själva termen sysselsättningsförsäkring. På mig gör den ett intryck av något som man kan ha i länder med en heldirigerad arbetsmarknad och ett helt statskontrollerat näringsliv, där man kan säga till medborgaren: »Var så god, här finns ett arbetstillfälle. Tag det eller tag det inte.» Att kunna dirigera arbetskraften, det är en sysselsättningsförsäkring. En annan sak är om vi i ett samhälle som vårt, där vi går ut ifrån individens rättigheter och friheter, säger till arbetskraften att den som inte kan vinna sin utkomst genom arbete ändå under tiden är garanterad trygghet för inkomst. Det är någonting annat än sysselsättningsförsäkring, som innebär att man bestämmer vilket arbete människorna skall ta. Denna terminologiska skillnad skall man ha klar för sig även här i andra kammaren.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 34 har bl.a. behandlats en motion nr 411 i denna kammare, i vilken vi krävt rätt till avdrag vid beskattningen för vattenvårdande investeringar. Vattenföroreningarna är väl ett av vårt samhälles allra största problem. Det var också därför vi motionärer an såg det angeläget med en mera generös behandling i skattehänseende av investeringskostnader på detta område. Utskottet har varit av samma uppfattning, och jag vill här uttala mitt tack för dess positiva inställning till frågan. Utskottet säger bl.a. att de av motionärerna framförda förslagen bör bli föremål för skyndsam prövning. Jag vill gärna understryka ordet »skyndsam» i hopp att riksdagen snarast kan få ta ställning till åtgärder för att stimulera och underlätta investeringar för en bättre vattenvård. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I detta betänkande tar bevillningsutskottet upp frågan om rätt till avdrag vid beskattningen av maski ner och inventarier m.m. Utskottet konstaterar att detta inte är någon ny fråga; den har tvärtom varit uppe till behandling vid flera tillfällen under de senaste sex, sju åren. Att ärendet nu åter kommit på riksdagens bord beror på den motion som är avlämnad i denna kammare av herr Nordgren m.fl. Utskottet har — som vanligt, höll jag på att säga — avstyrkt bifall till motionen.

Jag anser, att så uttalar man sig, om man inte vill genomföra en reform. Jag tycker emellertid att det här gäller ett rättvisekrav från företagsamheten som bör tillgodoses. Med utskottets ställningstagande är det inte underligt att utskottet konstaterar att de skattskyldiga i princip åtnjuter rätt till avdrag för de kostnader som är förenade med anskaffning av maskiner och inventarier och inte heller att gällande lagstiftning. innehåller bestämmelser, vilka i sin helhet framstår såsom tämligen liberala i jämförelse med andra jämförbara länders. Utskottet hänvisar sedan till uttalanden av företagsbeskattningskommittén och värdesäkringskommittén om de svårigheter som en indexreglerad avskrivningsmetod skulle medföra. Men, herr talman, är det någon som på allvar vill påstå att det skulle vara komplicerat att ge ett företag laglig rätt att för en maskin, som inköpts för exempelvis 10 000 kronor för åtskilliga år sedan, få göra en avskrivning på 12 000 kronor på grund av den värde stegring som har ägt rum och på grund av att företaget nödgats inköpa maskiner för det priset? Jag tror det inte. Jag vill i detta sammanhang poängtera att företagsbeskattningskommittén ingalunda varit enig i sin uppfattning. Det fanns där reservanter som var inne på exakt samma tankegång som motionärerna. En sak bör vi i alla fall vara ense om, nämligen att om vårt välstånd skall kunna fortsätta att utvecklas, så beror detta till stor del på om företagsamheten kan hänga med i den alltmer uppskruvade utvecklingstakten, särskilt på det tekniska området. Ett effektivt sätt att underlätta detta är att ge företagen möjlighet att förnya sin maskinpark i rätt tid; annars uteblir nämligen den produktionsökning som är en given förutsättning för denna välståndsutveckling. Vi upplever en allt hårdare konkurrens i det dagsaktuella läget, med en konjunkturbild som ter sig mycket dyster i jämförelse med vad vi varit vana vid under de senaste åren. Detta borde enligt mitt förmenande tala för att riksdagen genom att tillstyrka de av reservanterna förordade bättre avskrivningsmöjligheterna bidroge till ökade rationaliseringsåtgärder. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 4 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Bevillningsutskottet har i föreliggande betänkande behandlat ett flertal motioner som gäller företagarfrågor.

Flera av dessa motioner behandlar frågor som gäller avskrivningsregler. Vad beträffar avskrivning på byggnader har vi den uppfattningen, att avskrivningstiden är alldeles för lång i förhållande till anläggningarnas ekonomiska livslängd. När det gäller exempelvis jordbruk är ju avskrivningstiden i de allra flesta fall heia 67 år, och det säger sig självt att med den strukturomvandling som vårt jordbruk och näringsliv över huvud taget för närvarande genomgår måste också hänsyn tas till behovet av kortare avskrivningstider. Den snabba utvecklingen och strukturomvandlingen inom näringslivet kräver också en mycket snabbare avskrivning vid bestämmandet av värdeminskningsavdragen för såväl jordbruk som andra företagare. Jag vill också nämna att i våra nordiska grannländer har man mycket gynnsammare avskrivningsregler än här i Sverige. Om rationalisering inom jordbruket som man ställer upp som ett önskvärt mål skall kunna genomföras i den takt man önskar och tror vara möjlig måste man också ta bort de hindrande moment som de nuvarande avskrivningsreglerna utgör. Utskottet hänvisar till företagsskatteutredningen, varifrån man nu väntar förslag i frågan. Det är naturligtvis gott och väl att den utredningen arbetar. Men när resultatet av utredningens arbete skall kunna framläggas vet vi ändå ingenting bestämt om. I varje fall kommer det väl att ta avsevärd tid, innan förslag på grundval av utredningens betänkande är färdigt att föreläggas riksdagen, så att riksdagen kan besluta i frågan. Därför tycker vi att man i avvaktan på det borde kunna genomföra liberalare avskrivningsregler i hänseende. kats att avskrivning skulle ske på återanskaffningsvärdet, och man har också motiverat detta yrkande. Man anser nämligen att det i tider med fallande penningvärde och stigande återanskaffningskostnader är nödvändigt för att kunna hålla i företaget arbetande kapital intakt att avskrivning sker på återanskaffningsvärdet eller på löpande nuvärde. Det har majoriteten i utskottet inte velat vara med om, och därför har vi också reserverat oss på den punkten. Sedan, herr talman, skulle jag vilja något beröra reservationerna nr 5 och nr 6 som rör lokaliseringspolitiken. Reservationen nr 6 gäller investeringsfondernas användning i lokaliseringspolitiskt syfte. Det var ju så, att under 1963 möjligheter öppnades att ta i anspråk investeringsfonder i lokaliseringspolitiskt syfte. Detta beslut visade sig också få en mycket gynnsam effekt. Fram till den 30 juni 1965, då denna generella rätt upphörde, hade beviljats sådana fondmedel till 137 industriprojekt inom de delar av landet som nu utgör det norra stödområdet. Därmed skapades säkerligen möjlighet till många nya arbetstillfällen inom regioner, där sysselsättningsmöjligheterna var mindre gynnsamma. År 1964 beslöt riksdagen med anledning av propositionen angående riktlinjerna för lokaliseringspolitiken, att användningen av investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte skulle upphöra och att dessa i fortsättningen endast skulle få tas i anspråk i konjunkturpolitiskt betingade lägen. Jag vill erinra om att kommittén för näringslivets lokalisering i sitt betänkande förordat, att investeringsfonderna även sedan det nya statliga lokaliseringsstödet trätt i kraft skulle tillämpas under viss tid. Utredningen förordade på längre sikt rätt till initialavskrivning som ett lokaliseringspolitiskt medel, men frågan har inte blivit närmare utredd sedan dess. Från centerns sida tycker vi emellertid att möjligheten att använda investeringsfonderna i lokaliseringspolitiken snarast borde prövas, vilket vi också förordat bl.a. i den till utskottets betänkande fogade reservationen nr 6. Visserligen har regeringen efter den 1 juli 1965 lämnat tillstånd att använda investeringsfondsmedel, men i huvudsak har medlen gått till stora företag och endast i mindre utsträckning till områden som behöver en aktiv lokalisering. En vidgad användning av investeringsfondsmedel vid nylokalisering till orter med svag sysselsättning anser vi vara en riktig och viktig komplettering av det nuvarande lokaliseringsstödet. I varje fall borde dessa medel få användas i avvaktan på den utredning som vi begärt om skatteinstrumentets betydelse för en aktiv och positiv 1okaliseringspolitik. Det är dessa frågor vi tagit upp i reservationerna 1, 3, 5 och 6 som jag, herr talman, med det anförda ber att få yrka bifall till.

Herr talman! I reservationen A 1 framhålles att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t bör hemställa om förslag till 1968 års riksdag om en sådan ändring av avskrivningsreglerna för byggnad, som ingår i rörelse eller jordbruk, att en ökad avskrivning kan medges under byggnadens första tid. Herr Eriksson i Bäckmora har redan behandlat de avskrivningsregler som gäller för jordbruket och jag kan därför förbigå denna punkt och i stället ta upp frågan om avskrivning vid andra företag. I princip får man göra årliga värdeminskningsavdrag endast om man gör upp en plan och avskriver ett visst belopp varje år. Utan närmare utredning torde avdrag för värdeminskning på fabriksbyggnader merendels medges med 2 å 3 procent om året på anskaff ningsvärdet. Efter särskild utredning kan man få göra något större avskrivning; det har t.ex. medgivits 4 procents avskrivning för värdeminskning på cellulosafabrik av sten, för vilken byggnadstyp man alltså räknar med en ganska kort livslängd. Den verkliga värdeminskningen och den tillåtna avskrivningen överensstämmer emellertid inte i tiden, ty under de första åren sjunker värdet av byggnad som ingår i rörelse mycket snabbare än det kanske gör senare. Användningssättet för byggnader både inom industrin och jordbruket skiftar mycket snabbt nuförtiden, mycket snabbare än på den tid då dessa regler antogs. På grund av den forcerade strukturomvandling som kännetecknar näringslivet i dag inträffar det mycket ofta stora värdeminskningar på kort tid. Det finns därför all anledning för företagsskatteutredningen att snarast möjligt framlägga förslag till ändring. Det är vad vi reservanter ansett, och därför vill vi att riksdagen redan nu skall hemställa hos Kungl. Maj:t om förslag till 1968 års riksdag om ändring av dessa avskrivningsregler. Jag yrkar bifall till reservationen nr 1 under punkten A. I reservationen nr 3 under punkten B begär reservanterna att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära skyndsam utredning och förslag till rätt i skattelagstiftningen till avskrivning på återanskaffningsvärdet för maskiner och inventarier. Herr Söderström har redan utförligt motiverat behovet av sådan avskrivning. Jag behöver därför inte närmare gå in på motiveringen för detta yrkande. Jag yrkar också bifall till denna reservation. Jag vill slutligen, herr talman, yrka bifall till reservationen nr 5 under punkten C i bevillningsutskottets betänkande nr 35.
Herr talman! Dessa frågor och pro blem — i varje fall en hel del av dem — har vi diskuterat här i kammaren i decennier. För mig är det hopplöst att finna något nytt argument, och jag kan heller inte finna att reservanterna kunnat åberopa något nytt. Med hänsyn härtill och då man inte gärna helt ogenerat kan stå och upprepa vad man sagt tidigare i tio år inskränker jag mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid 1960 års riksdag antogs en förordning om förlustutjämning vid taxering för inkomst. I motion II: 134 har vi nu föreslagit vissa ändringar i den förordningen. Ett av de viktigaste ändringsförslagen innebär att familjebolagen inte skall mista rätten till förlustavdrag, även om äganderättsförhållandena inte är exakt desamma när förlusten uppstår som när avdraget för förlusten skall göras. Orättvisan i de nuvarande bestämmelserna framstår särskilt tydlig när änka eller barn efter en hälftenägare i ett företag skall överlåta sin andel till den andre ägaren. Det händer ofta att ett stärbhus inte har möjlighet att behålla sin del i företaget efter dödsfallet, och det är därför vanligt att rörelsen överlåtes på den överlevande kompanjonen. Har detta skett, går emellertid ett dylikt förlustavdrag inte över till den nye ägaren, utan han förlorar det. Man kan inte anse att detta är rättvist, och därför har vi föreslagit en ändring i författningstexten. 1957 års skatteutredning föreslog ju på sin tid att vi skulle få en progressionsutjämning. Departementschefen har emellertid aldrig lagt fram detta förslag. Därför har vi nu liksom några gånger tidigare föreslagit att denna progressionsutjämning genomföres i enlighet med utredningens förslag. På vissa punkter har vi dock föreslagit några mindre ändringar. Dessa innebär bl.a. att rätten till utjämning bör finnas även vid en fallande inkomst. Vi föreslår även en sänkning av det föreslagna maximibeleppet på 12000 till 10 000 kronor. Dessutom föreslår vi att det tillsättes en utredning, som skall lägga fram förslag om en allmän öppen resultatutjämning. Det förekommer nämligen inte sällan numera, att skatteuttagen blir ganska hårda för personer som har ojämna inkomster. Detta gäller i första hand egna företagare och fria yrkesutövare, men kan också i inte så oväsentlig grad gälla tjänsteutövare. På grund av den hårda progressiviteten i vår beskattning blir orättvisan mycket stor, när man tillämpar beskattningens slutenhet till ett år. Dessa verkningar blir särskilt hårda då vi trots den mycket starka inflationen alltjämt behåller de gamla skatteskalorna. Progressiviteten är så hård att en inkomst mellan 18 000 och 20 000 kronor beskattas med 22 procent, medan den del som ligger över 30 000 beskattas med 42 procent för gifta. För ogifta ligger t.ex. skatten på inkomster mellan 6 000 och 8000 kronor vid 15 procent men är redan vid en inkomst över 10 000 kronor uppe i 27 procent. Det är ganska naturligt att det blir mycket orättvisa verkningar om inkomsterna är ojämna, om man alltså har ganska stora inkomster ett år medan inkomsterna blir mindre nästkommande år. Därför menar vi att det är ett rättvisekrav av första ordningen att man försöker ändra dessa förhållanden. Det finns emellertid en yrkesgrupp vars inkomster kan variera särskilt mycket och som har aktualiserats i en speciell motion vid årets riksdag. Det gäller fiskerinäringen, vars utövare har ett hårt arbete som kräver särskilda uppoffringar i fråga om arbetstid, bekvämlighet och annat. Den hårda progressiviteten i beskattningen blir också särskilt besvärande för dem, eftersom inkomsterna ofta varierar mycket.

Detta skulle vara till fördel för vederbörande, då han därigenom skulle kunna minska sina skatteutgifter. Ungefär samma förhållande råder beträffande fastighetsägarna.

Detta måste ju vara till fördel för alla parter. Det är dessa problem, herr talman, som vi aktualiserat i de olika reservationer som fogats till bevillningsutskottets betänkande, och jag ber att få yrka bifall till samtliga fem reservationer.
Herr talman! Vad jag sade om föregående ärende gäller även det som nu behandlas. Vi har diskuterat dessa ämnen under en mängd år i kammaren och framfört precis samma argument — både motionärer, reservanter och utskottets talesmän. I varje fall i en första omgång nöjer jag mig därför med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag måste beklaga bevillningsutskottets talesman som inte har haft några möjligheter att förnya sig på tio år. — För egen del har jag inte mycket att tillägga efter det anförande som hållits av herr Magnusson i Borås. Jag skall bara stanna inför en punkt i betänkandet, nämligen kontoavsättningen. Jag måste säga att den skördeskadeersättning som i år utgått till jordbrukarna — i vissa fall med ganska betydande belopp — har utbetalats enligt ett synnerligen orättvist system. En del har fått mycket, medan andra inte fått någonting alls, trots att skadorna varit betydande även i det senare fallet. De jordbrukare som erhållit skördeskadeersättning får emellertid skatta för denna i år — de får, med andra ord, nu skatta för de förluster som de gjorde på fjolårets skörd. Läget hade varit ett helt annat om det funnits möjlighet att göra avsättning till särskilt konto, motsvarande exempelvis skogskontot, där man får skatta för pengarna i den mån de tas ut från kontot.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

Herr talman! Jag har begärt ordet närmast för att något beröra reservationen 4, som bygger på motionsparet I: 226 och II: 280 beträffande rätt för fiskare att göra skattefri avsättning till resultatutjämningsfond. Motionerna behandlar egentligen två ämnen, och jag skall vidröra båda litet grand. Dessa frågor är inte nya för riksdagen. De har varit föremål för behandling tidigare, och så sent som vid 1966 års riksdag var det en fyrpartimotion — II: 622 — där herr Olof Johansson i Öckerö stod som första namn. Också då fanns ett visst intresse för frågan, även om motionen avslogs i andra kammaren med röstetalet 108—100. Sedan denna motion behandlades förra året har erfarenheterna gjort att de som sysslar med fisket är klara över att den var mycket berättigad. år 1965 var i varje fall för västkustfiskets del — västkustfisket svarar dock för 75—80 procent av hela Sveriges fiske — ett bra år — det bästa hittills. På grund av många orsaker gick däremot 1966 fiskefångsterna ner liksom fiskets lönsamhet i dess helhet. Det blev påkänningar för många och fiskarna fick vidkännas en markant nedgång. Vad som sades i förra årets motion är, liksom årets motion, fortfarande aktuellt. Sveriges fiskare måste arbeta under mycket hård konkurrens från andra länders fiskare, inte minst från dem i de länder vi är förenade med genom EFTA-avtalet. Att våra fiskare kunnat hävda sig relativt bra beror på en mycket stor arbetsinsats, att de tagit mycket stora risker både ekonomiskt och på annat sätt och att de genom egna insatser har kunnat intensifiera sin rationalisering och driva den framåt. Men förhållandet att man får skatta för varje år för sig och inte har möjlighet till resultatutjämning vållar många bekymmer. Jag nämnde i den handelspolitiska debatten i riksdagen att det svenska fisket tyvärr kommer i underläge i den internationella konkurrensen. Vi behöver bara gå till våra grannländer för att se den stora skillnaden. I Norge finns en sådan utjämningsmöjlighet.

En sådan utjämning borde vara värd att taga efter. Äger exempelvis en ensam redare flera fiskefartyg torde det vara förenligt med vår nuvarande lagstiftning att inom rederiet en utjämning kommer till stånd, så att inkomsterna från en båt som gått med vinst utjämnas mot förlusten på en båt som gått dåligt. Vad som tidigare begärts och nu föreslås är ett motsvarande arrangemang, dock baserat på tid i stället för på antalet båtar. I stäl let för att utjämna emellan många enheter bleve det en enda, för vilken man skulle få enahanda möjligheter till utjämning mellan olika tidsperioder. Vi måste göra klart för oss att om vi skall kunna bevara strukturen på det svenska fisket, vilken många är överens om är värdefull, måste vi på ett eller annat sätt stödja fisket. I motionerna har inga stora krav framställts — i det stora sammanhanget rör det sig egentligen om mycket små detaljer. Därför har jag svårt att förstå utskottets motivering när utskottet avstyrker såväl ändring av gällande beskattningsregler som förslaget att fiskare skall få göra avsättning till en resultatutjämningsfond.

Det finns nämligen redan specialbestämmelser för vissa yrkeskategorier. Jag tänker då närmast på sjömännen som i olika avseenden står fiskarna nära. Norska fiskare får göra avdrag med 12 procent på den skattepliktiga inkomsten, förutsatt att de fiskat minst 15 veckor till havs. Avdraget är visserligen maximerat till 3 000 kronor, men även det betyder ganska mycket. Som jag tidigare i denna kammare har framhållit har de norska fiskarna dessutom direkta subventioner. Förra året pumpades över 160 miljoner kronor in i det norska fisket. Från det svenska fiskets sida har inte begärts några subventioner, och jag tror mig känna fiskarna så mycket att jag vågar påstå att de gärna vill slippa be om subventioner. Men då måste statsmakterna se till att fisket kan bedrivas i den hårdnande konkurrensen. Det är med små stödåtgärder som vi får göra fisket lönande, så att fiskarna kan fortsätta att utöva sin näring utan att bli en belastning för staten. Man sjöng för en del år sedan något om att »det är de små, små detaljerna som gör'et», och jag tror jag vågar säga att det förhåller sig så i detta fall.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

Herr talman! I motion nr 715 i denna kammare har jag och några kamrater yrkat på att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om skyndsam utredning av frågan om införandet av rätt till resultatutjämning vid beskattning genom kontometoden. Det är ingen ny fråga, men jag skulle tro att den återkommer ända tills man har lyckats åstadkomma en lösning av densamma. Utskottet har i år liksom tidigare och i likhet med 1957 års skatteutredning påpekat, att det inte minst ur rättvisesynpunkt skulle vara en fördel om möjligheter öppnades till en vidsträcktare resultatutjämning vid beskattning, men av andra skäl har man ändå avstyrkt förslaget. Enligt min uppfattning innebär ett bifall till motionen att större likställighet uppstår i beskattningshänseende mellan olika befolkningsgrupper. Om man exempelvis ser på en jordbrukares situation kan hans inkomster, även om han lägger ned allt det arbete som är möjligt och all den omsorg som han kan för att nå bästa möjliga resultat, växla år från år på upp till 30—40 procent. Detta beroende på rådande väderleksförhållanden. Nog borde det vara berättigat att bl.a. denna näringsgren som är så beroende av faktorer, över vilka ingen mänsklig hand råder, att man här fick möjlighet att använda ett utjämningskonto för att därigenom få en rättvisare och med andra grupper mera likvärdig behandling i skattehänseende. Avsättning till ett sådant utjämningskonto medför ingen befrielse från skatt, utan ger endast en utjämning mellan mer eller mindre goda år. Ett utjämningskonto skulle också för jordbrukarna vara ett utmärkt komplement till skördeskadeförsäkring. Detta har redan påtalats av herr Vigelsbo, och jag vill helt instämma i hans synpunkter därvidlag. Upprepade krav och önskemål har också framförts från jordbruksorganisationerna om införande av ett sådant utjämningskonto. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 36 fogade reservationen nr 3.
Herr talman! Frågan om rätt till resultatutjämning vid beskattning har vid flera tillfällen varit uppe till behandling i kammaren, men varken utskottets talesman eller de tidigare talesmännen för reservationerna hade något nytt att säga denna gång. Det är emellertid uppenbart att denna fråga har mycket stor betydelse och är av hög angelägenhetsgrad för den mindre och medelstore rörelseidkaren, som inte driver sitt företag i aktiebolagsform.

ligheter till förlustutjämning vid taxering av inkomst. Någon allmän rätt att utjämna vinster under olika beskattningsår mot varandra finns däremot inte. Att just ett år skall utgöra beskattningsår är naturligtvis ett i och för sig ganska godtyckligt val av tidsperiod. Genom införande av en beskattningsperiod som omfattar en längre tidsrymd skulle möjligheterna till utjämning av inkomsterna mellan olika perioder med säkerhet öka. En annan fråga av principiellt stor vikt är enligt vår uppfattning att företagare hade möjlighet att avsätta en viss del av vinsten från goda vinstår till ett särskilt konto. På så sätt skulle man ha större möjlighet att klara sin självfinansiering. I detta avseende har de större företagen betydligt bättre ställt, då de kan lägga undan pengar i sina investeringsfonder. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer, som är fogade till bevillningsutskottets betänkande nr 36.
Herr talman! Frågan om resultatutjämning är av utomordentligt stor betydelse för många olika yrkesgrupper, inte minst för lantbrukarna. Jag skulle här vilja säga några ord i anslutning till reservation nr 4, som berör resultatutjämning för fiskare. Yrkesfisket i vårt land har mycket stor beiydelse för det svenska folkhushållet och i viss mån också för livsmedelsförsörjningen i större sammanhang. Den senare aspekten kommer sannolikt att bli än viktigare i framtiden till följd av den globala livsmedelssituationen. Vi vet att efterfrågan på livsmedel har ökat oerhört, vilket har givit anledning till en helt ny jordbrukspolitik i Amerika. Det är inte något tvivel om att vi måste utnyttja jorden så långt det är möjligt och även ta till vara de stora rikedomar som finns i haven. Inte minst mot denna bakgrund tycks det mig angeläget att man här i Sverige skapar förutsättningar för en rimlig ekonomi för våra yrkesfiskare och gör det möjligt för dem att hävda sig i konkurrens med andra länder. Statsmakterna kan påverka situationen i olika avseenden genom att ställa kapital till förfogande och genom att bidraga till hamnar men — tror jag — framför allt genom att ha en för yrkesfiskare gynnsam skattelagstiftning. Här kommer resultatutjämningen in i bilden. Yrkesfiskarna är kanske den yrkesgrupp som har den från år till år mest varierande inkomsten. Variationerna i fiskbeståndet och väderleksförhållanden av olika slag gör att det det ena året kan gå mycket bra, det andra mycket dåligt. Herr Åberg nämnde att 1965 var ett gott år för västkustfisket. Förra året hade vi betydande svårigheter på ostkusten genom isbeläggningen i Östersjön under den viktigaste fiskesäsongen, vilket innebar att inkomsterna detta år blev mycket otillfredsställande. Det är förvånande att den socialdemokratiska majoriteten inte vill gå med på resultatutjämning över huvud taget och i synnerhet för yrkesfisket, inte minst då vi vet att man i våra nordiska grannländer har betydligt gynnsammare förhållanden i detta avseende. Detta är en rättvisefråga. Varför skall inte våra yrkesfiskare behandlas lika förmånligt som en del andra yrkesutövare, kanske särskilt löntagare, vilka som regel har ganska jämna inkomster år från år?

Jag vill bara reagera mot uttrycket »i den mån det anses påkallat». Det råder inte något tvivel om att det är i högsta grad påkallat, och vi får därför hoppas att riksskattenämnden kommer att vidtaga ändringar, så att de svenska fiskarna får lika gynnsamma förutsättningar som fiskarna i våra nordiska grannländer. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 4 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Erfarenheterna från 1966 års avtalsförhandlingar har rest frågan, om inte en översyn av kollek tivavtalssystemet för tjänstemän i offentlig förvaltning skulle kunna få detta att fungera smidigare och framför allt ändamålsenligare. Därav föranleddes jag att ställa en enkel fråga i saken till civilministern den 26 januari och att väcka motionen nr 444 i andra kammaren, motsvarande nr 360 i första kammaren. Vi motionärer riktar kritik mot den nu gällande ordningen på i huvudsak tvenne punkter. Den ena gäller frågan om fördelningen av kompetens och ansvar mellan de organ som agerar på den statliga arbetsgivarsidan, framför allt frågan om relationen mellan statens avtalsverk och civilministern, eventuellt finansministern. Den andra punkten gäller möjligheterna att förhindra samhällsfarliga konflikter utan att tjänstemännens rätt och jämställdhet med motparten staten åsidosättes. När nu andra lagutskottets utlåtande nor 30 föreligger, kan man konstatera, att en enkel fråga och en motion ibland kan leda till relativt snabbt resultat. Den 7 april skaffade sig civilministern bemyndigande att tillkalla särskilda sakkunniga för att verkställa en utredning av vissa frågor i förhandlingsrättssystemet för de offentliga tjänstemännen. Någon form av orsak och verkan torde föreligga här. I annat fall har civilministern kommit på tanken själv — en möjlighet som givetvis inte kan uteslutas helt. För andra lagutskottet kom utredningsbemyndigandet lägligt. Saken löste sig för utskottet så enkelt, att man med några neutrala och formella vändningar i marginalen kunde hemställa, att motionerna inte måtte föranleda någon riksdagens åtgärd, och därvid hänvisar man till att åtgärder redan är vidtagna för att utredning i ämnet skall komma till stånd. Jag skulle för min del ha kunnat gå med på att hemställan varit riktig, om direktiven för utredningen och den i motionerna specificerade kri tiken av förbandlingssystemet helt täckt varandra och utredningens målsättning varit identisk med den begärda översynen. Det är emellertid icke fallet. Så t.ex. skall de sakkunniga å ena sidan undersöka, vilka konsekvenser det kan få för riksdagens budsgetreglerande verksamhet, om man slopar systemet med en särskild proposition till riksdagen med begäran om anslag för att infria avtal som godkänts av lönedelegationen. Det är motionärerna inte i första hand intresserade av. Å andra sidan ingår det ej i utredningsdirektiven att behandla frågor som berör s.k. samhällsfarliga konflikter. Detta är motionärerna däremot mycket intresserade av. Utskottet klarar sig med att förutsätta, att de sakkunniga tar upp spörsmålet om samhällsfarliga konflikter, och det kan de väl också göra med de formuleringar som finns i utredningsdirektiven. Förmodligen räcker detta förutsättande, men riktigare hade kanske varit att utskottet hade hemställt, att motionerna måtte överlämnas till utredningen för beaktande. Som läget nu är, återstår endast att hoppas, att utredningen kommer att arbeta med föredömlig snabbhet. Min förhoppning är, att civilministern skyndar på de sakkunniga, om de skulle behöva en sådan admonition. Om något år drar nya löneförhandlingar i gång, och allt tyder redan i dag på att de kan bli lika hårda som de i höstas avslutade, åtminstone vad det gäller stora grupper av de offentliga tjänstemännen. Det nuvarande förhandilingssystemet har för deras del, såvitt jag kan bedöma, icke fungerat ändamålsenligt och kan knappast i sin helhet betraktas som acceptabelt, även om det i många delar är det. Herr talman! Jag har inget yrkande

Herr talman! Alldeles oberoende av herr Nordstrandhs inlägg nyss hade jag haft för avsikt att säga några ord med anledning av andra lagsutskottets utlåtande nr 30. Jag kanske ändå parentetiskt får säga till herr Nordstrandh att högern tycks ha fallit in i trallen från 1930-talet, då man nära nog vid varje riksdag motionerade om lagstiftning mot s.k. samhällsfarliga konflikter. Det upphörde i och med att det s.k. Saltsjöbadsavtalet träffades 1938. Jag vet inte om det möjligen är så att SACO-konflikten i höstas gav ny inspiration till motionerandet om de samhällsfarliga konflikterna. Herr talman!

Jag tror att det är en alltför stor och svår fråga för att man skall kunna ta upp den i detta sammanhang, och jag ifrågasätter om det över huvud taget går att utredningsvägen finna en lösning på problemet. Detta problem har penetrerats mycket ingående, i förarbetena till Saltsjöbadsavtalet och även i den allmänna motiveringen till det avtalet. Jag skall tillåta mig att citera ett par stycken ur den allmänna motiveringen. Det heter där: »Kommittén förmenar, att någon ens tillnärmelsevis tillfredsställande avgränsning av sådana områden över huvud ej kan åstadkommas med anspråk på objektivitet och allmängiltighet.

Det är uppenbart att den linjen i och för sig inte ger några som helst garantier mot samhällsfarliga konflikter. Men jag tror ändå att man har anledning räkna med att i den mån en konfliktsituation på det statliga området kommer under statstjänstenämndens handläggning så blir den inom nämnden föremål för en mycket noggrann prövning. Jag tror också att parterna kommer att ta den största hänsyn till de beslut som statstjänstenämnden fattar, även om de i och för sig icke är för parterna bindande. Frågan behandlades också ganska utförligt i proposition nr 60/1965, som låg till grund för införandet av den nya förhandlingsrätten på det statliga området. Dåvarande statsrådet Lindholm anförde i denna proposition: »Det hade enligt min mening icke varit lämpligt att låta nämnden» — alltså statstjänstenämnden — »med för parterna bindande verkan avgöra, huruvida en konflikt med hänsyn till föreliggande samhällsintressen kan tillåtas eller icke. Inom det offentliga tjänstemannaområdet bör det vara statsmakterna förbehållet att bestämma därom. Ingen ifrågasätter Kungl. Maj:ts och riksdagens rätt att tillgripa tvångslagstiftning till skydd för vitala samhällsintressen.» Herr talman! Frågan om de sambhällsfarliga konflikterna är utan tvivel be tydelsefull i olika avseenden, men jag tror ändå inte att man kan komma fram till någon lösning genom att försöka utreda den. Det är nämligen den aktuella konfliktsituationen i och för sig — och det gäller både den statliga och den privata arbetsmarknaden — som måste vara avgörande för huruvida en konflikt skall bedömas som samhällsfarlig eller inte. Denna bedömning kan exempelvis vara beroende av konfliktens omfattning, konfliktens längd och konfliktens inriktning på olika samhällsfunktioner. Jag tror inte att det finns några möjligheter att på förhand försöka penetrera alla tänkbara situationer som kan uppstå och att göra upp någon form av tabell, som anger i vad mån olika typer av konflikter skulle kunna bedömas såsom varande samhällsfarliga. Herr talman! Jag har velat framhålla detta med anledning av skrivningen i andra lagutskottets föreliggande utlåtande och har bara påpekat att det enligt mitt förmenande inte är ett uppdrag för den nu tillsatta utredningen att ta upp frågan om de samhällsfarliga konflikterna.

Herr talman! Till civilministerns upplysning vill jag meddela, att högern här alls inte ropar efter lagstiftning mot samhällsfarliga konflikter. En sådan lagstiftning har vi redan i den tjänstepliktslag, som alltid återstår att tillgripa, när läget har låst sig.

Jag vill understryka, herr civilminister, att de möjligheter tjänsteplikts lagstiftningen ger inte i och för sig löser de intressefrågor om vilka konflikt uppstått. De aktuella anställningsvillkoren måste dock fixeras, och det bör självfallet helst ske i sådana former, att ett beslut inte framstår bara som ett uttryck för statens—arbetsgivarens makt utan i möjligaste mån är ägnat att upprätthålla förtroendet mellan parterna. Därför har det synts oss befogat att undersöka, om det inte i ett sådant läge kan finnas metoder för att lösa den bakomliggande intressekonflikten på sådant sätt, att principen om jämställdhet mellan parterna inte blir åsidosatt. Utan en dylik anordning blir statens maktövervikt i vad gäller ekonomiska förhållanden — vilka klart ligger inom avtalsområdet — så accentuerad, att det kan ifrågasättas, om kollektivavtalsreglering över huvud taget bör förekomma för tjänstemän inom sådana områden där konflikter inte kan godtagas. Det är det saken gäller, ingenting annat.
Herr talman! Med anledning av civilministerns anförande vill jag ha sagt att utskottets skrivning i slutet av sista stycket inte skall tolkas så att utskottet har avsett en utvidgning av direktiven. Vi har i skrivningen bara konstaterat, att säkerligen kommer utredningen att kollidera med frågor som har med de samhällsfarliga konflikterna att göra. Jag är — liksom jag förmodar utskottets övriga ledamöter — väl medveten om att den problematiken, som herr Nordstrandh berörde, är mycket omfattande och svårbemästrad. Men självfallet kommer denna utredning, som ju får många komplicerade problem att syssla med, i beröring inte bara med frågor som tangerar de samhällsfarliga konflikterna utan också med en hel del andra spörsmål.

Men jag understryker, att vi med vår formulering i utskottet inte har avsett en utvidgning av direktiven men väl konstaterat att man torde komma i kontakt med frågor som berör de samhällsfarliga konflikterna. Angivandet av de tjänstemän som är undantagna från disciplinär bestraffning

Herr talman! I den motion som har föranlett föreliggande utskottsutlåtande har föreslagits en ändring av det sätt på vilket man i statstjänstemannalagen anger tjänstemän som är undantagna från disciplinär bestraffning. Av utlåtandet framgår nu att det inom statstjänstemannarättens område pågår olika utredningar. Det kunde då ha legat nära till hands att överlämna motionen för att beaktas under utredningsarbetet. Ämbetsansvarskommittén skall behandla frågan om gränsdragning mellan tjänstemän som är underkastade disciplinär bestraffning och tjänstemän som inte är underkastade sådan bestraffning. Den frågan är av samma art som den fråga som behandlats i motionen. Jag har därför — trots ut skottets avslagsyrkande — förhoppningen att motionärerna kommer att nå sitt syfte, och jag behöver därför inte här framställa något särskilt yrkande.

Herr talman! Såsom framgår av and ra lagutskottets utlåtande nr 39 har pensionsfrågor och därmed sammanhängande frågor ofta varit föremål för riksdagens behandling. Därvid har även frågan om sänkning av pensionsåldern varit aktuell. | Den fysiska och psykiska spänsten är individuell, och detta blir särskilt framträdande i de högre åldrarna. Därtill kommer att omställningar i näringslivet med åtföljande friställning av arbetskraft ofta innebär stora problem för äldre människor, boende på orter där arbetstillfällena är begränsade. Detta speciella problem skall emellertid nu KSA-utredningen behandla, men jag vill i det sammanhanget betona att problemen för äldre friställd arbetskraft blir mer påtagliga ju högre upp i åldersklasserna man kommer. I utlåtande nr 28 år 1963 beträffande en motion angående sänkt folkpensionsålder säger andra lagutskottet: »Den generella pensionsåldern har varit 67 år alltsedan år 1914. Såsom motionärerna framhållit kan skäl anföras för att frågan om en lägre pensionsålder överväges.» Därefter hänvisas — precis som utskottet gör i år — till de utlovade folkpensionshöjningarna fram till den 1 juli 1968. Vad kommer då efter den 1 juli 1968? Det vet vi inte. Men vi vet att samhället måste vidtaga betydande hjälpåtgärder för människor i åldrarna närmast under 67 år. Man kan fråga sig: Hur mycket av detta hjälpbehov skulle kunna täckas in med ålderspension från folkpensioneringen? Ålderspensionen är ju och kommer inom överskådlig tid att vara den enda eller väsentliga delen av ålderstryggheten för stora grupper av vårt folk. Hur stor del av de specielia hjälpbehoven för åldrande människor skulle elimineras om grundtryggheten i form av ålderspension inträdde något tidigare än hittills? Och vad betyder en sådan åtgärd i form av administrativ besparing? Det är detta som vi reservanter från centerpartiet vill ha utrett. Till sist, herr talman: Vi människor är olika. En vital 70-åring kan uträtta ett bättre arbete än en sliten 65-åring. Oavsett var vi bestämmer att pensionsåldern skall sättas är det fel att utgå från att dagen för ålderspensionering skall vara sista arbetsdagen. Så länge hälsa och krafter står bi bör pensionärer stimuleras till att aktivt fortsätta sitt arbete eller till att söka ett nytt arbete, om de inte kan få fortsätta med sitt gamla. Detta är till båtnad för både den enskilda människan och samhället. Vi måste försöka komma till rätta med de ekonomiska tröskelproblem som i dag avskräcker alltför många vitala pensionärer från fortsatt arbete. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen I.

Herr talman! I flera av de motioner som behandlas i detta utskottsutlåtande föreslås en utredning i syfte att uppmjuka reglerna för erhållande av förtidspension. Motivet till den önskade liberaliseringen av reglerna är det arbetsmarknadspolitiska läget just nu. Liknande motioner har aktualiserats även tidigare då läget på arbetsmarknaden tett sig annorlunda. För närvarande medför <strukturrationaliseringen inom näringslivet friställning av arbetskraft i många branscher på många håll i landet. Trots arbetsmarknadspolitiska åtgärder får i synnerhet den äldre friställda arbetskraften stora svårigheter att finna ny anställning, som ger en rimlig försörjning. Alldeles särskilt gäller detta den friställda arbetskraften på orter där valmöjligheterna beträffande arbetstillfällen är små på grund av att arbetslivet på orten är föga differentierat. Detta gäller inte minst våra glesbygder. De motioner som berör hithörande problem har i år väckts, förutom av folkpartiet även av enskilda motionärer bland socialdemokraterna och bland kommunisterna. I folkpartiets motion framhåller vi att det i första hand behövs arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att trygga försörjningen av den friställda arbetskraften. Det är självklart att detta även gäller den äldre arbetskraften, för så vitt de äldres hälsa är sådan att de kan fortsätta att arbeta. Tyvärr ges icke tillfälle till arbete på alla platser i vårt land för närvarande. Vi framhåller därför i motionerna, att trots en förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska resurserna är det risk för, att det ändå kommer att bli kvar en rest av arbetslösa, som inte kan hjälpas med de medel som de arbetsmarknadspolitiska organen ställer till förfogande. Det gäller, som jag nyss sade, framför allt den äldre arbetskraften, d.v.s, människor som närmar sig pensionsåldern, som på detta sätt riskerar att falla utanför de vanliga åtgärderna. Omskolning och förflyttning till annan ort kan ofta av olika skäl inte komma i fråga. Dessa människor måste ju också hjälpas, man får inte glömma dem i det sociala arbetet.

Vi sätter alltså de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna helt naturligt främst men menar, att man i de fall då vederbörande inte kan hjälpas genom sådana åtgärder får pröva någon form av förtidspension. Jag är väl medveten om de svårigheter av både principiell och praktisk art som därvid föreligger, men i vissa situationer måste man även tillgripa åtgärder som annars skulle vara obehövliga eller te sig principiellt betänkliga.

Jag förstår att detta kommer att anföras såsom ett skäl för avstyrkande av motionerna och av den reservation, som avgetts med anledning av motionerna, nämligen den med II betecknade reservationen vid utskottsutlåtandet. Jag vill i detta sammanhang säga att jag med tillfredsställelse hälsar att arbetsmarknadspolitiska åtgärder här vidtas och att KSA-utredningen har fått dessa tilläggsdirektiv, som syftar till snabba åtgärder för den friställda äldre arbetskraften. Men vi vet ännu ingenting om hur detta stöd kommer att utformas. Vi har från tidigare tillfällen erfarenhet av att hjälp i form av kontantunderstöd oftast är tidsbegränsad. Dessutom säger erfarenheten otvivelaktigt att det i sådana här sammanhang kommer att finnas personer som liksom hamnar i skarven mellan det som är möjligt och det som är omöjligt. Dessa personer blir därför ohjälpta. Även om de kontanta stödformerna kommer att förbättras, utesluter detta inte nödvändigheten av en översyn av reglerna för rätt till förtidspension. Jag har en känsla av att pensionsdelegationerna lägger en kanske alltför stor vikt vid de medicinska indikationerna vid prövningen av rätten till förtidspension. Visserligen framgår det av lagen och av förarbetena till denna att förtidspensionen skall grundas på medicinska skäl, men de är inte de enda skälen. Man skall bl.a. också ta hänsyn till vilka möjligheter som personen i fråga har att erhålla arbete på sin hemort, även om han inte uppnått den grad av invaliditet som lagen förutsätter. Man skall alltså bedöma människans hela situation, och det innebär också att man naturligtvis måste bedöma huruvida det finns möjligheter att verkställa omskolning eller förflyttning. Ofta är inte detta fallet, och då kan det hända att man inte helt får stirra sig blind på läkarutlåtandet.

Jag har en känsla av att de ofta måste bedöma situationer enbart med ledning av handlingar och utan att ha möjlighet till direkt kontakt med den pensionssökande — en kontakt som är utomordentligt värdefull för att kunna bedöma människans situation. Även av det skälet tror jag att det kunde finnas anledning att göra en översyn och kanske också en kartläggning av hur pensionsdelegationerna hittills har handhaft sitt arbete. I reservationen II anknyter folkpartiets och högerns ledamöter i utskottet till tankegångarna i de motioner som anges i reservationens kläm och vilka jag här har försökt att tolka. Vi föreslår alltså en utredning av reglerna angående rätten till förtidspension särskilt för äldre, friställd arbetskraft. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen II.

Herr talman! Denna fråga får större och större aktualitet och allt fler av dem som berörs av den kommer i kläm. Vid denna riksdag har en hel del motioner väckts rörande ifrågavarande problem, och vi har nu utskottsutlåtandet framför oss. Frågan är inte ny. Då arbetsmarknadsutredningen 1965 lade fram sitt betänkande, tog den upp ett allmänt re sonemang kring problemen beträffande den äldre arbetskraften. Utredningen kom fram till att det naturligtvis i första hand är en arbetsmarknadspolitisk fråga men att det också är en fråga som berör pensionsområdet.

Enligt vad utredningen har sig bekant arbetar pensionsförsäkringskommittén med likartade frågor och det vore därför enligt utredningens mening lämpligt, att kommittén fick uppdraget att utreda även denna fråga.» Nu har det inte blivit någon utredning just kring denna samordning, som man då ansåg vara erforderlig. Däremot har det ju sedan ifrågavarande motioner väcktes lämnats tilläggsdirektiv till den sittande KSA-utredningen, men jag ifrågasätter om den tar upp hela detta problem, som vi ställs inför. Utskottsmajoriteten säger att »utredningen skall med förtur utforma och framlägga förslag till stödformer för äldre arbetstagare som träffas av särskilda omställningssvårigheter på arbetsmarknaden», och så långt är det ju bra. I den praktiska handläggningen av dessa frågor tror jag dock man kommer fram till att inte ens denna stödform, som man nu skall utreda, kan omfatta alla de problem som uppställer sig. Den som har haft kontakt med pensionsdelegationernas handläggning av dessa ärenden har nog kommit underfund med att det många gånger är mycket svårt för en person att få förtidspension på andra indikationer än medicinska. Reservation II har tagit upp tillägget och framhåller att det finns arbetskraft för vilken det kan vara angeläget att föra in förtidspensionsfrågor. Jag tror det är nödvändigt att man prövar frågan även ur denna synpunkt. Med hänsyn till detta och även till vad arbetsmarknadsutredningen en gång kom fram till vill jag på denna punkt yrka bifall till reservation II. Den motion jag har undertecknat har föranlett reservation I, och herr Larsson i Öskeviksby har tidigare talat för den. Vi har vid tidigare tillfällen haft denna fråga uppe, och jag kan inte förstå att man inte velat pröva även denna möjlighet. Jag tror att det skulle lösa en hel del av de problem som här uppstår. Eftersom herr Larsson i Öskeviksby redan har motiverat reservationen skall jag inte hålla någon längre utläggning om den, utan ber, herr talman, med det sagda att få yrka bifall även till reservation I.